Fru talman! Det är visserligen ett stort antal motioner och reservationer som vi har att behandla, men jag känner till ärenden där det är mycket mer motioner och reservationer. Jag kan därför inte riktigt förstå den talare som sade att detta antal skulle vara en mätare på hur dåligt eller hur bra läget är på bostadsmarknaden. Jag tycker att det finns mycket som vi verkligen har anledning att kritiskt granska när det gäller bostadsoch hyreslagstiftning. Men det finns väl anledning att inte ta till överord. Jag vill redan nu yrka avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan. Men jag vill samtidigt säga — det har framgått bl.a. av Agne Hanssons inlägg — att det i utlåtandet finns positiva skrivningar och uttalanden om viktiga frågor. Det gäller bl.a. den primära förhandlingsrätten, och det gäller frågan om vår inställning till kooperativ hyresrätt.

Jag tycker att det är viktigt att poängtera — där kan jag delvis hänvisa till vad Jan Strömdahl sade — att vi har en hyresförhandlingslag. Det är en lagstiftning som är mycket viktig för att vi skall kunna inte bara få till stånd en rimlig balans mellan parterna på hyresmarknaden utan också bedriva en social bostadsoch hyrespolitik. Men har man sådan lagstiftning ställs det också stora krav på de parter som skall utnyttja lagstiftningen. Det tror jag att de som har erfarenhet av förhandlingsarbete förstår. Det innebär inte att det är något monopol. Den som uppfyller de krav som stipuleras i lagstiftningen kan också få förhandlingsrätt. Det finns ju andra än hyresgästföreningarna under Hyresgästernas riksförbund som har sådan rätt. Jan Sandberg tog ut svängarna ganska ordentligt här i debatten. Till honom vill jag säga att han i likhet med de flesta andra partiers företrädare borde göra ett besök på Hyresgästernas riksförbund. Han kommer i vart fall att konstatera att lokalerna inte är särskilt lyxiga. Inte heller undfägnaden där är särskilt lyxig. Det är ganska sakliga personer som man där har att göra med och som har en stor erfarenhet av hyresgästoch förhandlingsfrågor. Det är också anledning att understryka att Hyresgästernas riksförbund är en partipolitiskt obunden organisation. Man välkomnar medlemmar från alla partier. Jag tycker att det är angeläget att man i stället för att förtala eller starkt kritisera förbundet — låt vara att man kan framföra kritik — går med i den rörelsen och där utnyttjar de möjligheter som finns att agera. På den punkten har jag litet svårt att förstå Jan Strömdahl. Varför kan inte hyresgästföreningarna och Hyresgästernas riksförbund agera på det sätt som Jan Strömdahl önskar när det gäller kabel-TV? Jan Strömdahl har ju stor erfarenhet av hyresgästarbete. Det är ju vår mening att det bör finnas sådana möjligheter inom ramen för förhandlingar mellan parterna. En fråga som för alla oppositionstalesmän, med undantag för Jan Strömdahl, nästan är en huvudfråga i debatten är SBC:s ställning. Trots allt är det inte en fråga av den dignitet som den har gjorts till. Vad frågan rör sig om är att en riksorganisation, en folkrörelseorganisation, kan få denna särskilda ställning som exempelvis två rikstäckande organisationer har. Det talades om diskriminering nyss. Jag tycker att det är överord att tala om diskriminering. Jag skulle egentligen vilja fråga: Vilka konkreta, praktiska olägenheter har detta inneburit utöver att det rör sig om vissa formaliteter? En sak tror jag att man, om man skall driva opposition kring denna fråga, skall ta fram, och det är de konkreta olägenheter som förekommit. Jag tror att de är ganska få. Jag tycker att man skall presentera ett material kring detta när man framför denna kritik. En annan sak som jag har observerat är att man nu talar om inte bara att man vill ha den här särregeln för riksorganisationer utan också för regionala organisationer. Det betyder alltså att denna regel även skulle gälla icke rikstäckande organisationer. Om man vill förändra denna lagstiftning kommer man ju in på gränsdragningsfrågor, som det är angeläget för den som opponerar att klarlägga. Det är klart att debatten om detta kommer att fortsätta, och de synpunkter som kan anläggas skall naturligtvis prövas på ett sakligt sätt i fortsättningen. De tre första reservationerna avser förköpslagen. Förköpslagen är ett viktigt instrument för att tillgodose kommunernas behov av markoch fastighetsförvärv. Men den har också betydelse för att stärka kommunernas ställning gentemot inte sällan starka fastighetsägarintressen. Då det gäller bostadsrättslagstiftningen finns en rad reservationer som går ut på att prioritera och ge företräde åt bostadsrätten som bostadsform. I en del fall går förslagen ut på att göra detta så pass omfattande att hyressektorn kraftigt skulle reduceras. Det skulle innebära att bostadskonsumenternas reella valfrihet väsentligt skulle minskas. För de inkomstsvaga grupperna i samhället skulle detta vara en stor nackdel. Enligt lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt har hyresgäster rätt att genom bostadsrättsföreningen förvärva en hyresfastighet för ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Men lagen gäller inte om egendomen ägs av stat, kommun etc. Lagen gäller inte heller, som har sagts här, om egendomen innehåller färre än fem lägenheter. Till en anmälan skall fogas ett intyg. I bostadsutredningens betänkande, som framlades förra året, föreslås ingen ändring, och jag kan inte finna att det finns skäl att göra någon sådan nu. På grund av att jag fick inleda detta anförande med att bemöta en rad inlägg skall jag be att få återkomma med ytterligare genmälen.

Fru talman! Först några kommentarer till Jan Strömdahl, som är nästintill min bänkgranne här i riksdagen. När kommunisterna föreslår förbud mot omvandling av hyresrätter till bostadsrätter är det ganska intressant att jämföra med vad som sker i andra delar av världen. Jag tänker på den östligare delen av Europa, där man försöker genomföra perestrojka på alla tänkbara områden. Där går man i totalt motsatt riktning mot den som kommunisterna här i Sverige eftersträvar. Där försöker man få så många som möjligt att överta ansvaret för sitt eget boende. Jan Strömdahl! Grundorsaken till att vi har de höga överlåtelsepriser som vi har på bostadsrätter är ju att vi har en större efterfrågan än utbud. Får vi fler bostadsrätter sjunker också priserna. Sist men inte minst: Vpk:s uppfattning i den här frågan går stick i stäv mot människors önskemål. Hans Göran Franck tyckte att jag tog till överord i den här debatten. Jag tycker nog inte att jag gjorde det. Den del av boendet som detta betänkande behandlar är en viktig del av det regelsystem som aktivt har bidragit till de stora problem som finns på bostadsmarknaden i dag. Vad gäller Hyresgästföreningens fördelar gentemot andra fristående organisationer kan jag säga till Hans Göran Franck att jag har träffat representanter för Hyresgästföreningen. Jag har också träffat representanter för HSB. Jag har t.o.m. varit medlem i Hyresgästföreningen, eftersom jag blev kollektivansluten såsom boende i en HSB-lägenhet. Jag kan ge ytterligare en kommentar till Hans Göran Francks fråga om SBC, som var om vi kan visa några konkreta exempel på att SBC diskrimineras. Ja, i lagutskottets betänkande nr 1, som vi nyligen har behandlat här i kammaren, visas vilken otroligt liten del av all nyproduktion av bostadsrätter i Sverige som SBC får ansvara för, trots att det är väldigt många människor som tycker att just den privata bostadsrätten är ett mycket positivt alternativ. Detta kanske inte enbart hänger ihop med den politik som förs på riksplanet. Det är väl framför allt alla de kommuner med socialistisk majoritet som ger HSB och Riksbyggen företräde framför SBC som är problemet. Men SBC har också på riksplanet problem vad gäller regelverket, jämfört med HSB och Riksbyggen. Ett exempel är formen av allemanssparande till boendet. HSB och Riksbyggen får själva förvalta de medel de får in, medan SBC tvingas att föra över medlen till riksbanken för dess förfogande. Det var några få exempel på de stora orättvisor som trots allt finns. Jag vill återkomma till de frågor som jag ställde till Hans Göran Franck i mitt inledningsanförande. Det gällde Hyresgästföreningens rättighet att ta ut pengar för sina kostnader av människor som inte ens är medlemmar i Hyresgästföreningen. Man kan ha synpunkter på lokaler och ombudsmännens löner, men det är ju principen som är det viktiga. Varför skall en organisation ha rätt att plocka ut pengar av människor som inte ens är medlemmar i organisationen? Jag tror att en av orsakerna till detta är att Hyresgästföreningen om den själv skulle få människor att av egen kraft betala pengar till Hyresgästföreningen, så skulle den inte få särskilt mycket pengar. Det är nog huvudorsaken till det regelsystem som finns i dag. Jag fick inte ens en antydan till svar på min andra fråga. Jag frågade vad det var för logik i ett system där hyreskostnaden var högre för en ocentralt belägen bostad i ett sterilt miljonprogramområde än hyreskostnaden för en centralt belägen våning med många andra fördelar som människor troligen värderar litet högre. Den frågan fick jag alltså inte något svar på alls. En sista kommentar till hyresförhandlingslagen. Jan Strömdal, vpk, säger: Det finns ju möjlighet att förhandla, även om man inte är en hyresgästförening. Men då skall man visa att man är kompetent att klara av det. Men lagstiftningen är ju så utformad att det var knappt att Stockholms stads stadsjurist ansågs tillräckligt kompetent! Jag skulle nog ifrågasätta om ens vår justitieminister, i varje fall med den nuvarande lagstiftningen som grund, kan anses tillräckligt kompetent för att klara av sådant här själv, så även om möjligheten finns så är den knappt marginell. Det är framför allt de skilda delarna i lagstiftningen som direkt diskriminerar sådana organisationer som inte har koppling till det socialdemokratiska partiet som jag vänder mig emot.
Fru talman! Jag delar Hans Göran Francks uppfattning — även Jan Strömdahl gav uttryck för den tidigare i debatten — att detta är ett viktigt lagstiftningsområde, där vi har kommit långt, och att man skall ställa krav på de parter som agerar. Det är förutsättningen för att det hela skall fungera. Det finns mycket att granska, säger Hans Göran Franck. Ja, det tycker vi också.

Innebär uttalandet att vi kan förvänta oss en förändring på de punkterna? Det står en del positiva saker i betänkandet om primär förhandlingsskyldighet och kooperativ hyresrätt, säger Hans Göran Franck. Det var därför jag ville betona den primära förhandlingsskyldigheten, mot bakgrund av det Jan Strömdahl sade om det utredningsarbete som nu skall starta. Jag har fått samma uppfattning, men jag känner mig inte lurad utan förutsätter att man genom utredningsarbetet skall komma fram till ett sådant resultat som utskottet tänkte sig när vi justerade betänkandet på den punken. Så till ”huvudfrågan i debatten”, som Hans Göran Franck kallade den. Även om den inte är det, kanske den ändå är en symbolfråga för synen på inflytande i de olika partierna. Det gäller då synen på SBC. Vilka olägenheter har detta vållat den organisationen, frågade Hans Göran Franck. Det kan jag naturligtvis inte räkna upp i detalj, men självklart är att om man inte är undantagen och inte blir behandlad på samma sätt som de andra organisationerna exempelvis när det gäller tillståndsplikt, så kan man ha blivit stoppad i vissa sådana sammanhang. Kanske är ändå inte detta det principiellt viktiga, utan den principiella innebörden — den psykologiska faktorn. Detta tror jag att Hans Göran Franck kanske bättre än någon annan fattar, för han arbetar ju ofta just med frågor som har med likaberättigande och diskriminering att göra.

Principiellt är det alltså då en fråga om hur olika vi ser på inflytandefrågor och öppenhet och på att ge möjlighet för alla i samhället att agera på lika villkor. Jag frågar mig fortfarande, som jag gjorde i mitt inledningsanförande: Vad krävs ytterligare från SBC:s sida innan socialdemokraterna är beredda att acceptera SBC? Det är ju i dag en riksomfattande organisation. Dess verksamhet och stadgar är helt i linje med både HSB:s och Riksbyggens. Vad krävs ytterligare för att man skall vara beredd att ompröva detta? Lokalhyreslagstiftningen berörde inte Hans Göran Franck. Jag tog upp den i mitt anförande. Jag vill betona vikten av att även stärka lokalhyresgästernas ställning på hyresmarknaden i detta sammanhang. Det för så många andra konsekvenser med sig som är viktiga inte minst för att få fram ett bättre boende i storstadsregionerna och få fram fler lägenheter och bättre integration mellan boende, arbete och service. Slutligen, fru talman, skall jag försöka förtydliga mig något i förhållande till mitt inledningsanförande. Jag berörde där i stort sett de motionskrav vi hade och de reservationer som anslöt till centermotionerna och yrkade bifall till dessa. Jag yrkade sedan bifall till utskottets hemställan i övrigt. Jag skall nu göra det så enkelt för mig som jag inte gjorde förut, att jag yrkar bifall till samtliga reservationer där mitt namn står med. Eftersom jag talade utan manus kanske jag inte nämnde alla reservationerna.

Fru talman! Till Jan Strömdahl vill jag säga att en installation av kabel TV rättsligt sett inte skiljer sig från en installation av andra gemensamma anordningar, exempelvis en centralantenn. Hyresgästerna har möjlighet att påverka beslutet genom sina organisationer. Jag är förvånad över att Jan Strömdahl, som inte bara är en energisk företrädare för hyresgäströrelsen, utan dessutom nästan aldrig ger upp, har gett upp när det gäller att agera inom en organisations ram. Han har trots allt en rekommendation att stödja sig på, och den står inte bara hyresgäströrelsen bakom utan också Sveriges Fastighetsägareförbund och SABO. Det betyder med andra ord att de regler för boendeinflytande och de rekommendationer som parterna på bostadsmarknaden har utfärdat bör kunna tillgodose hyresgästinflytandet. Men om det går att ta fram konkreta exempel på missförhållanden i betydande omfattning, då får man naturligtvis pröva vad det är för fel. Men liksom i fråga om SBC saknar vi ett konkret material såväl i utskottet som i kammarbehandlingen. Jag anser att det är angeläget för kritikerna att konkretisera sig betydligt bättre. Det är en förutsättning för att kunna uppnå de förändringar man åsyftar. Jag berörde inte lokalhyresfrågan i mitt tidigare inlägg. Till Agne Hansson vill jag säga att de förändringar i lokalhyreslagstiftningen som riksdagen beslöt för ett knappt år sedan innebar vissa förbättringar sett ur lokalhyresgästernas synpunkt. Utskottsmajoritetens inställning är att den för närvarande inte vill gå längre. För egen del — och då talar jag inte å utskottets vägnar — vill jag säga att det redan nu finns vissa tendenser och rapporter som är oroväckande. Men lagstiftningen har varit i kraft alltför kort tid, och en del uppsägningar avser tiden före ikraftträdandet. Om man skall återkomma med ett agerande i den här frågan bör det enligt min mening gå längre tid. Då får man ett bättre underlag för att kunna åstadkomma nya och andra förändringar.

Jag kan bara nämna att i de fall där sådana tvister har uppstått har bostadsdomstolen tagit ställning. De saker som Jan Sandberg här berörde har definierats och ansetts rymmas inom ramen för vad som skall ingå i hyran. Jag tycker också att det hyresbegrepp som bostadsdomstolen har fastställt med ledning av lagstiftningen är rimligt om man vill föra en social bostadsoch hyrespolitik. Jan Sandberg talade vidare om privata bostadsrätter. Men jag vill säga att vi faktiskt inte har några statliga bostadsrätter, om nu någon skullle ha vilseletts av Jan Sandbergs anförande att tro det. I frågan om avvägningen mellan olika upplåtelseformer - hyresboende, bostadsrätter resp. andra former av ägande - har kommunerna ett avgörande inflytande. Men självklart måste de tillämpa de lagbestämmelser som gäller.

Fru talman! Jag vill göra ett litet klarläggande i frågan om hur vi i miljöpartiet ser på lokalhyrorna och på bostadsförmedlingens arbete. Vi vill i likhet med centern och vpk ge lokalhyresgästerna ett bättre skydd mot oskäliga hyreshöjningar. Hyreskrav skall anses som oskäliga om det påtagligt överstiger hyresläget för jämförliga lokaler, som det står i den gemensamma reservationen, nr 42, som vi alltså yrkar bifall till. Vi anser också att det bör vara hyresvärden och inte hyresgästen som skall hänskjuta en eventuell tvist till hyresnämnden. Så är det när det gäller bostadshyresavtal, och så tycker vi att det skall vara när det gäller lokalhyror. Hyresvärden är ofta mera kunnig i de här frågorna, och det är rimligt att det är han eller hon som hänskjuter en tvist till hyresnämnden. Därmed yrkar vi bifall till reservation 43. Slutligen tycker vi att reglerna om ersättning för obefogad uppsägning skall ändras så att minsta ersättningen ökar från fyra basbelopp till två årshyror. Det innebär att vi yrkar bifall till reservation 45. Detta för fram till hur vi ser på bostadsförsörjningen, fru talman. Vi tycker att det är rimligt och lämpligt att de kommunala bostadsförmedlingarna får ökade resurser för att de skall kunna arbeta effektivare än i dag. Det är rimligt att de bostadssökande bidrar till att finansiera verksamheten genom att betala en viss avgift för de tjänster som de utnyttjar. Det innebär att kommunerna bör ges rätt att besluta om en sådan förmedlingsavgift, och vi tycker att den inte får vara större än att förmedlingen får täckning för sina rörliga självkostnader för förmedlingsarbetet. Jag vill också säga att vi är oroliga för att den kommunala bostadsanvisningsrätten inte är tillräcklig för att få en fungerande förmedling av tomma lägenheter. Vi är inte precis imponerade över resultatet hittills. Vi tycker ändå att det är väldigt tidigt att direkt kasta oss över lagen, med tanke på den korta tid som den har verkat. Det gör att vi väntar med spänt intresse på resultatet av det uppföljningsarbete som har inletts. När vi så småningom får tillfälle att analysera det resultatet, har vi bättre underlag för att se om man bara kan nöja sig med sakernas tillstånd eller om man kan rätta till vad som brister genom att skärpa lagen eller om det kommer att sluta med att det behövs en kommunal bostadsanvisningsskyldighet, som vpk har krävt den här gången. Men så långt vill vi inte gå nu.

Fru talman! Som ett försök att svara på mina frågor om Hyresgästföreningens rätt att uttaxera medel direkt från hyran, trots att den som bor i bostaden inte ens är medlem i föreningen, säger Hans Göran Franck att bo stadsdomstolen har tagit ställning med ledning av lagstiftningen och ansett detta vara riktigt. Men jag säger ju att det är lagstiftningen som behöver ändras, på det här området likväl som på väldigt många andra områden inom den fastighetsrättsliga lagstiftningen. Vi moderater har den uppfattningen, liksom flera borgerliga partier, för det första därför att det är principiellt förkastligt att ge en organisation den här rätten gentemot andra. För det andra är det förkastligt att en organisation har rätten att uttaxera medel från boende som inte är medlemmar. Jag berättade också att jag minsann varit medlem, kollektivansluten till Hyresgästföreningen. Det är möjligt att jag kan klara av att betala den ökade kostnaden med mitt riksdagsarvode, som inte är alltför lågt. Men jag vet att många lever på marginalen och för dem kan den här kostnaden vara det som gör att de får extra stora problem med ekonomin. Sedan säger Hans Göran Franck att talet om privata bostadsrätter förstår han inte, för det finns väl inga statliga bostadsrätter. Nej, men faktum är att privata bostadsrätter är ett begrepp. Det har blivit det sedan allt fler har sett på vilket sätt man har prioriterat HSB och Riksbyggen, exempelvis i olika lagstiftningsärenden men också när det gäller byggnation i socialistiskt styrda kommuner. Vi har ett exempel som är ganska aktuellt i Nacka, där man kan jämföra två bostadsområden, ett som HSB producerat och ett annat som det privata Metodbyggen har producerat för att överlåta till en s.k. privat bostadsrättsförening. Där har boendekostnaderna blivit betydligt lägre i den privata bostadsrätten. Det visar att ju fler aktörer vi har på bostadsrättssidan vad gäller nyproduktion, desto bättre och billigare bostäder får vi, plus att det ger de boende större möjligheter att bestämma över sitt boende. Vidare tvingas jag konstatera att jag inte fått svar på min fråga om de olikartade hyresnivåerna för olika lägenheter. Jag kan ha viss förståelse för att socialdemokraterna duckar i den frågan. Vi hade tidigare i kammaren en socialdemokratisk riksdagsman, Bo Södersten, som har kritiserat de förhållanden som i dag råder på hyresmarknaden i mycket starkare ordalag än vad jag har gjort i den här debatten eller i någon debatt tidigare. Dessutom förstår jag att socialdemokraterna ligger lågt, när man nu får se det förslag som enmansutredaren socialdemokraten Birgersson lägger fram om förändringar av bostadsfinansieringen. Det är ett förslag som, om det genomförs, drastiskt kommer att öka boendekostnaderna för dem som i dag bor exempelvis i hyresbostäder. Jag förstår att Hans Göran Franck inte är trakterad av att ta upp de frågeställningarna eller ens ge mig svar på mina frågor. En liten kommentar också till Jan Strömdahl, vpk. I fråga om hyresregleringen säger han i ena andetaget att det är en myt att man har samma hyra ocentralt som centralt för likvärdiga lägenheter. I nästa andetag säger han: Men det är ju på det viset när det gäller lägenheter som är producerade ungefär samtidigt. Ja, det är detta jag reagerar mot. De äldre fastigheterna ligger ofta i de centrala delarna i ett område, medan de något nyare bostäderna finns i mindre centrala områden. Jag nämnde miljonprogrammets områden som ett exempel. I vpk säger man att man inte känner sig bunden av ställningstaganden i Sovjet, när jag hänvisade till perestrojkan. Det är väl bara ett bevis på att vpk:s idéer är förlegade. Snart kommer vpk här i Sverige att vara ensamt om att kämpa för förlegade kommunistiska idéer. En sak jag vill ha sagt i den här debatten med mina synpunkter vad gäller just detta område inom bostadsmarknaden är att de boende skulle må mycket mycket bättre, om vi i Sverige genomförde frihetsreformer. De skulle må mycket mycket sämre, även om de inte mår speciellt bra i dag, om vi införde ytterligare förbudslagstiftning enligt vpk:s och delvis socialdemokraternas modell.
Fru talman! Mitt tålamod när det gäller att besvara frågor är nästan obegränsat, men tyvärr inte min tid. Till Jan Sandberg vill jag säga att när det gäller hyressättningen kan man redan inom ramen för den nuvarande lagstiftningen beakta en hyresbostads belägenhet. Jag förstår att Jan Sandberg vill ha en ganska stor segregering på det här området, men det vill inte jag och mitt parti ha. Den här frågan, liksom ett flertal andra hyresfrågor som har tagits upp av olika talare, skall granskas av den hyreslagkommitté som regeringen har aviserat. Kommittén skall få parlamentarisk sammansättning, och den skall granska ett stort antal angelägna hyresfrågor. Det blir också möjligt att inom ramen för den utredningen ta upp frågor som utredarna finner det vara angeläget att ta upp. Någon kollektivanslutning när det gäller hyresområdet finns inte längre, som Jan Sandberg tycks tro. Det finns inte heller någon tvångsanslutning, utan det är helt frivilligt. När det gäller parterna på marknaden vill jag upprepa att om man har en hyresförhandlingslag och fäster stort avseende vid att den skall fungera väl, måste man ha starka, kunniga och ansvarsfulla parter som förhandlar om de här frågorna. Jag tycker för min del att det är viktigt att man från hyresgästernas sida verkligen ser till att man kan utöva boendeinflytande och att man kan ha en rimlig fritidsverksamhet i sitt bostadsområde. För den som är socialt ansvarskännande är det därför rimligt att detta ingår i hyran.

Fru talman! Det är riktigt att den s.k. tvångsanslutningen till Hyresgästföreningen numera är avskaffad bland dem som är medlemmar i HSB. När jag var medlem i HSB hade man ännu inte avskaffat detta. Det är således ett steg i rätt riktning. Jag vill ge en eloge, i varje fall i detta avseende, till HSB:s nuvarande ledning som såg till att man ändrade på den underliga regel som fanns tidigare. Man har emellertid fortfarande rätt att tvångsuttaxera pengar från människor som bor i bostäder utan att de är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det är lika principiellt förkastligt som den tidigare tvångsanslutningen var. Hans Göran Franck sade att vi moderater påstår att vi vill ha någon form av segregering på bostadsmarknaden. Jag vill då fråga Hans Göran Franck hur det ser ut på den svenska bostadsmarknaden i dag. Är det inte så att det är de som har penningar eller känningar, som har en tjock plånbok eller tjock adressbok som har en möjlighet att leta sig fram i den labyrint som finns i dag? Denna labyrint är ett resultat av den socialdemokratiska bostadspolitik som har förts sedan mer än fyra decennier. Man kallar den t.o.m. för en social bostadspolitik. Jag finner att kommentarer i övrigt är överflödiga.
Fru talman! Det är just därför att det finns brister och avarter på hyresoch bostadsmarknaden som det är nödvändigt att se över lagstiftningen, att skärpa den och förbättra den. Till Jan Sandberg vill jag säga att om man skulle avskaffa alla de lagar och bestämmelser som han har talat om här i dag, skulle vi få en bostadsoch hyresmarknad som i varje fall inte kan kallas social. Det finns bra exempel på det. Jan Sandberg tycker mycket om att tala om andra länder, inte när han vänder sig till mig, men till andra meddebattörer. Den politik som Jan Sandberg talar för har tillämpats i flera konservativt styrda länder, exempelvis USA och England. Jag har själv studerat situationen både i USA och i England. De iakttagelser och studier jag har gjort, förskräcker mig. Jan Sandberg borde också bli förskräckt om han nu har gjort sådana iakttagelser och studier.
Fru talman! Jag tycker att man skall se sig om i världen för att ta reda på hur det fungerar på andra håll, och det är glädjande att Hans Göran Franck också har gjort det. Samtidigt tycker jag att man bör studera de förslag som vi har lagt fram i olika motioner, som också behandlas i detta betänkande. Studerar man de förslagen så finner man att vi har tagit ut de delar som är bra som vi har fått ifrån olika erfarenheter från andra länder och samtidigt försökt behålla de delar på den svenska bostadsmarknaden som vi anser skall finnas kvar även i framtiden. Det här innebär ingen revolutionerande förändring på den svenska bostadsmarknaden. Det rör sig om ett antal förändringar som är viktiga eftersom de skulle kunna innebära att många av de låsningar och problem som i dag finns på bostadsmarknaden skulle kunna lösas.
Fru talman! Tyvärr måste jag konstatera att de förslag som moderaterna framför i många, för att inte säga åtskilliga, avseenden är ytterlighetsgående. Moderaterna står dessutom isolerade i flera av de här frågorna. De går t.o.m. så långt att de inte ens har tillräckligt stöd för sina meningar ifrån fastighetsägarhåll. Jag hoppas att moderaterna kan framföra sina synpunkter i det fortsatta utredningsarbetet. Vi får då se vad de verkligen kan stå för, i ett sammanhang där man inte tar ut svängarna utan där man sakligt får pröva förslagen.

Fru talman! Detta betänkande behandlar planoch bygglagen. Vi moderater motsatte oss införandet av denna nya lag. När den nu är antagen, för vi fram en mängd förslag till förändringar av den gällande lagstiftningen. Planoch bygglagen har gett framför allt kommunerna en mycket starkare ställning än tidigare. De som kommer i kläm är, i vanlig ordning, de enskilda medborgarna. Regeringen har aviserat ett förslag om justeringar i PBL senare under detta riksmöte. Från moderat sida har vi ändå sett oss föranlåtna att föreslå förändringar redan nu, inte minst mot bakgrund av att vi vet att socialdemo kraternas förkärlek för politikernas makt på det kommunala och centrala planet kommer att bestå. Det är vår uppfattning att äganderätten måste respekteras på ett helt annat sätt än vad som nu är fallet med den nuvarande PBL. Den som äger fast egendom bör få utnyttja den så långt det är möjligt med hänsyn till grannar och andra med berättigade intressen. Nödvändiga inskränkningar måste kompenseras med ersättning. Därför vill vi bl.a. att systemet med genomförandetider för detaljplaner måste avskaffas. Byggrätten skall gälla utan tidsbegränsning. Vi moderater anser även att de obligatoriska översiktsplanerna skall avskaffas och ersättas med ett system där kommunerna själva får bestämma behovet av den översiktliga planläggningen. Planinstitutets områdesbestämmelser bör också enligt vår mening, avskaffas. Områdesbestämmelserna innebär bara skydigheter för den enskilde, men inga rättigheter. Om man behöver reglera markanvändningen får det ske med detaljplaner. Utöver detta vill vi att kvalifikationsgränserna för intrångsersättning avskaffas. Det är inte förenligt med ett rättssamhälle att en markägare skall kunna tvingas att indirekt avstå ca 10 90 av sin mark utan att få någon som helst ersättning. Vi anser också att så stora lättnader som möjligt skall eftersträvas när det gäller byggande utanför planlagt område. Att, såsom PBL ger möjlighet till, styra vilken form av exempelvis detaljhandel som skall kunna ske inom ett område är direkt förkastligt. Denna styrmöjlighet finns redan genom institutet detaljplan. En förutsättning för en fungerande marknadsekonomi och god tillgång till service för medborgarna är att politiker inte så lättvindigt kan sätta marknadsekonomins spelregler ur spel. Det visar sig också att PBL, med den nuvarande utformningen, så att säga slår knut på den tidigare lagstiftningen i de fall man har planer kvar från den tid då den tidigare lagstiftningen gällde. Detta är också ett problem. Ett annat problem som sammanhänger med den nya planoch bygglag stiftningen är det som gäller de attraktiva fritidshusområdena, framför allt på västkusten. Vi vet att priserna på dessa fastigheter har ökat betydligt under senare tid. Ett sätt att motverka dessa prisökningar kan vara att öka efterfrågan på fritidshusbebyggelse i liknande områden. Planoch bygglagstiftningen har dock aktivt motverkat denna utveckling. Vi föreslår bl.a. därför förändringar och lättnader i PBL och naturvårdslagen. Det skulle på ett radikalt sätt öppna möjligheterna för nybyggande av fritidshus i stora delar av vårt land. Ökar tillgången på billiga tomter i strandnära lägen i glesbygd, kommer också prisnivån på befintliga hus i attraktiva kustområden att påverkas betydligt. I detta betänkande har vi också föreslagit att de populära s.k. friggebodarna skall kunna uppföras med nuvarande regler, men att de skall kunna ha en yta på upp till 16 m?. Om detta förslag genomförs skulle deras användningsområde öka och möjligheterna att ge dessa byggnader en mer tilltalande utformning. Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna i detta betänkande. Jag vill bara ställa en fråga till utskottsmajoritetens talesman. Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder. Varför skall Sverige då ha Västeuropas mest omfattande lagstiftning när det gäller att begränsa medborgarnas rättigheter att nyttja sin mark?

Fru talman! Timmen börjar bli sen, och jag vill gärna börja med att yrka bifall till reservationerna 7, 8, 10, 15, 16 och 17. Det betänkande som vi nu diskuterar behandlar planoch bygglagen — en lag som kom till efter nära 20 års förarbeten. Som Siw Persson nyss sade har denna lag inte varit i kraft så länge. Den trädde i kraft den 1 juli 1987. Samtidigt gjordes följdändringar i ca 40 andra lagar. Vi i centern har med anledning av den korta tid som lagen varit i kraft ej lagt fram några omfattande motioner om PBL under den allmänna motionstiden. Det gäller, enligt vår uppfattning, att först få erfarenhet av hur den nya lagstiftningen fungerar. Hur har då den nya lagstiftningen fungerat? Det är mycket glädjande att en arbetsgrupp med företrädare för bostadsdepartementet, boverket, lantmäteriverket och Kommunförbundet har samlat in erfarenheter från fältet. Jag tror att Siw Persson var inne på det också. Vi i centern tycker att det är värdefullt att man har gått ut i länen och frågat hur den nya lagen fungerar. Den proposition som kommer i slutet av denna månad får vi anledning att diskutera senare under hösten. Den kommer väl att diskuteras här i kammaren i december. Därför finns det ingen större anledning att här i dag ingående diskutera planoch bygglagen. Jag vill dock beröra några av de reservationer som centern står bakom. I reservation nr 8 tar vi upp de handikappades ställning i samhällsplaneringen. Samhällsplaneringen styrs ofta utifrån generella uppfattningar. Mindre grupper eller enskilda individer har inte tillräckligt goda möjligheter att få gehör för sina berättigade önskemål och speciella behov. Det har dock blivit bättre under senare år. Tänk efter hur det var under miljonprogrammets dagar! Den storskaliga samhällsplaneringen var helt dominerande. Kvantitet gick före kvalitet. Kraven på en god boendemiljö fick stå tillbaka för kraven på nya bostäder. Boende och arbete separerades. Även om den nya planoch bygglagen ger sociala målsättningar en framträdande ställning i planeringsprocessen, får vi inte slå oss till ro och säga att det är bra som det är. Vi måste höja målsättningen. Därför säger vi i centern i reservation 8 att det bör undersökas om inte ännu bättre lösningar kan nås på de handikappades problem, att anpassa bostaden till de särskilda behov som en boende kan ha. I reservation nr 10 framhåller vi hur viktigt det är att skapa trivsamma bostadsområden. Under miljonprogrammets dagar glömdes den yttre boendemiljön bort. Det var kvantitetsbegreppet som gällde. Även för de människor som bor i de stora hyreshusen är det viktigt att känna närhet till naturen. På många håll sker i dag en förtätning av bostadsområden. Det främjar oftast inte en god boendemiljö. I stället borde kommunerna i sin planering avsätta mark för odlingsoch kolonilotter i tillräcklig omfattning i närheten av bostäderna. Då får de boende tillgång till den avkoppling och den närhet till naturen som ett eget litet markområde kan ge. I reservation nr 15, som bygger på en centermotion, behandlas storleken på lovfria komplementbyggnader. Enligt nuvarande bestämmelser får högst två komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset uppföras utan bygglov. Byggnadernas sammanlagda yta får inte överstiga 10 m?. Komplementbyggnader är t.ex. fristående uthus och andra mindre byggnader. Vi i centern tycker att 10 m? är en för liten yta. Vi vill höja gränsen för byggnadsarealen från 10 m? till 16 m?. Vårt förslag innebär alltså att komplementbyggnader får uppföras utan byggnadslov så länge byggnadsytan inte överskrider 16 m?. Genom en sådan ändring i PBL, från 10 m? till 16 m?, ökas komplementbyggnadernas användningsområden. Dessutom vidgas möjligheterna att ge byggnaderna en tilltalande utformning. Detta förbättrar den yttre boendemiljön i villaområden. Jag är förvånad över att centerns motion inte fick ännu större anslutning i bostadsutskottet. I reservation nr 16 behandlas ett mycket viktigt område, nämligen den kommunala energirådgivningen. Det statliga stödet till kommunal energirådgivning upphörde 1986. I våras var det flera partier som förordade att statliga medel skulle ställas till förfogande för den kommunala energirådgivningen. Jag vill erinra om att det i planoch bygglagen är fastslaget att byggnader skall medge god hushållning med energi. I reservation nr 17 tar vi upp formerna för myndighetsgranskning av byggmaterial. Ursprungligen har centerreservationen anknytning till en motion som vi skrev med anledning av en regeringsproposition under vårriksdagen. Propositionen handlade om godtagande av byggprodukter som godkänts i annat nordiskt land. Centern hade inga större invändningar mot huvudinnehållet i propositionen. I Sverige är det boverket som skall pröva frågor om frivilligt typgodkännande och tillverkningskontroll. När boverket utfärdar ett typgodkännandebevis ges ett bindande förhandsutlåtande om att ett visst byggmaterial uppfyller bygglagstiftningens krav. Ett typgodkännande innebär för byggherren att han vet att byggmaterialet kommer att godkännas av kommunens byggnadsnämnd. Riksdagsbeslutet i maj 1989 innebar att byggnadsnämnderna också skall godta byggprodukter som godkänts av ett behörigt organ i något annat nordiskt land. Det främsta syftet med beslutet var att underlätta importen av byggmaterial, att öka konkurrensen och därmed dämpa den kraftiga kostnadsutvecklingen på byggmaterial. Enligt centerns uppfattning är det viktigt att en ökad import inte leder till att nya kvalitetsoch miljöproblem byggs in i det svenska bostadsbeståndet. Vi har mer än nog med problem. Detta kommer mycket tydligt att framgå av den följande debatten — förmodligen i morgon eftermiddag — som kommer att behandla bostadsutskottets betänkande nr 3. Där kommer verkligen en hel del problem att diskuteras. Vi måste göra allt för att förhindra nya problem. Därför framhåller centern i reservation nr 17 att det är mycket väsentligt att byggnadsnämnderna blir mer aktiva i sin granskning. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 7, 8, 10, 15, 16 och 17 och i Övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag tackar Jan Strömdahl för inbjudan. Men jag hade blivit ännu gladare om Jan Strömdahl hade ställt upp på vår reservation. Då hade vi fått majoritet, och då hade även de som bor i villaområden på annat håll i enoch tvåfamiljshus kunnat bygga sina friggebodar på 16 m?. Man hade då inte behövt gå utanför samlad bebyggelse.

Fru talman! Också jag har tillgång till förslagen. Vi i centern väckte emellertid vår motion under allmänna motionstiden. Nu har jag uppfattat Jan Strömdanhl på ett sådant sätt att vi har fått ett löfte om att vi, när propositionen läggs fram i december, får stöd från Jan Strömdahl, och det tackar vi för.

Fru talman! Vi i miljöpartiet har äntligen fått igenom vårt krav på en utredning, som skall se över hela den nuvarande miljölagstiftningen, så att det äntligen skall kunna ske en samordnad, effektiv och skärpt miljölagstiftning. När vi motionerade om detta under allmänna motionstiden sade vi i vår lagstiftningsmotion att det inte räcker med denna parlamentariska kommitté utan att det behövs ett komplement i form av en expertutredning som skall se över planlagstiftningen från miljöoch naturresurssynpunkt. Därför tycker jag att det är litet märkligt att utskottsmajoriteten skriver följande: ”Dessutom bör erinras om att en utredning om en översyn av naturvårdslagen m.m. pågår samt att en utredning om en översyn av miljöskyddslagstiftningen nyligen tillkallats.” Det är ju just därför som vi har krävt denna utredning. Jag sitter med i den nya utredning som skall se över miljölagstiftningen. Vi har en övermäktig arbetssituation och skulle verkligen behöva ha hjälp av en expertutredning när det gäller att se över just planlagstiftningsfrågorna som är komplicerade. Vår utredning skall vara färdig med sitt betänkande i februari 1991. Det handlar om 260 författningar. Utredningen har ett sammanträde i månaden, och det första egentliga arbetssammanträdet blir nu i december. Hittills har vi bara haft ett förberedande möte. Jag menar att detta arbete kommer att bli svårt att klara av. Det är litet synd att vi inte har fått stöd av folkpartiet i just denna fråga, eftersom folkpartiet också har motionerat om en parlamentarisk kommitté som skulle göra en övergripande översyn av miljölagstiftningen. Det hade ju varit bra om folkpartiet hade kunnat hjälpa till i denna fråga och stöttat den utredning som nu har påbörjat sitt arbete. Vi i utredningen kanske måste ta nya grepp i fråga om planlagstiftningen t.ex. Vi måste kanske arbeta med naturvårdsplaner för att klara av biotopskyddet. Vi måste kanske arbeta med miljövårdsplaner. Vi har ju på senare tid sett att planlagstiftningen har stora brister när det gäller miljön och naturvården. Som exempel kan jag nämna den aktuella frågan som regeringen skall avgöra i höst och som gäller Ammerån. Kommunen har inte möjlighet att skydda sitt eget vattendrag. Kommunen har försökt skydda Ammerån i översiktsplanerna, men översiktsplanerna är inte juri diskt bindande, och därför kan de lätt köras över. Översiktsplanerna är egentligen bara som vilket beslutsunderlag som helst. Ett annat exempel är vägbygget i Bratteforsåns dalgång på västkusten. Trots att området har klassats som riksintresse exploaterades det till förmån för ett annat riksintresse. I naturresurslagen finns det ingenting som säger hur avvägningar mellan olika riksintressen skall gå till. Det är t.o.m. så illa att det inte ens förklaras vad ett riksintresse är. I en lag som långsiktigt skall skydda naturresurserna finns det — t.o.m. när områden konkret räknas upp, vilket görs i det tredje kapitlet — en brasklapp, i vilken det sägs att om det här skyddet hindrar utvecklingen av det lokala näringslivet gäller det inte. Det finns i dag många sådana fel i planlagstiftningen som gör att inte heller miljölagstiftningen fungerar. Jag skulle vilja säga att miljöoch naturvården på planområdet och när det gäller naturresurslagen mer är en fråga om regeringens godtycke än om att det finns något verkligt skydd i lagstiftningen. Till sist vill jag yrka bifall till alla reservationer som miljöpartiet står bakom.

Herr talman! Jag skall börja med att säga att det är glädjande att den del av samhällsdebatten som rör trafikpolitik vinner ett ökat intresse. Det ser inte ut så när man tittar ut över kammaren och ser alla fly till andra ställen i rikets hus. Jag vill i alla fall i all korthet säga något om den moderata trafikpolitiken, vad den syftar till och vilka medel den har. När det gäller målen tror jag inte att moderaterna skiljer sig mycket från de flesta andra partier. Vi vill liksom andra ha bättre trafik, bättre miljö, bättre regionalpolitik och vi vill ha rättvis kostnadsbelastning för de enskilda transportköparna, vare sig det rör sig om gods eller personer. Vi vill ha bort onödig reglering, och vi vill öka trafiksäkerheten. Vi vill ha en tillfredsställande trafikförsörjning i landets olika delar. Jag vågar påstå, herr talman, att vi alla här i riksdagen är överens om målen. Sedan kommer vi till medlen för att nå målen. Jag kan konstatera att vi i och med 1988 års trafikpolitiska beslut gjorde slut på de stora motsägelsefulla debatter som vi hade om järnvägstrafikens utformning i landet. Dessa debatter har nu efterträtts av en debatt med en mer lågmäld profil.

Vi kan som moderater glädja oss åt att man inom olika partier — jag tänker då mest på regeringspartiet — har fått ökade insikter om betydelsen av ökad konkurrens i olika former och inom olika områden inom transportväsendet i landet. Vi vill som moderater att det råder lika konkurrensvillkor inom de olika transportsektionerna och att dessa inom sig utvecklar fri och jämn konkurrens. Det är det enda sättet att få transporter av både människor och gods utförda på det billigaste sättet. Billiga transporter och billiga kommunikationer för automatiskt med sig att produktiviteten i landet höjs. Och höjer vi produktiviteten i landet får vi också ökade resurser till ökat välstånd och ökad välfärd. Om omstruktureringen av SJ är ett stort språng i rätt riktning finns det kvar andra sektorer som är desto mer hotade. Jag skall passa på tillfället, herr talman, att i dag litet nämna om den stora betydelse som bilismen har, inte bara för persontransporter utan också för godstransporter. Vi upplever det som att den ökade insikten om trafikpolitikens betydelse också har nackdelar när det gäller synen på bilismen. Vi upplever i dessa dagar att bilismen attackeras från olika håll. Det finns olika utredningar som sysslar med miljöavgifter, moms på resor och drivmedel, förändrade regler för reseavdrag och ersättning för tjänstebil, förändrad inkomstbeskattning med bl.a. lägre direkta skatter, områdesavgifter i storstäderna, vägtullar på motorvägar och regionala bensinskatter. Sådana utredningar var för sig och framför allt alla tillsammans utgör ett allvarligt hot mot trafikförsörjningen i framtiden. Med bensinpriser på 7,50 eller 10 kr. per liter är den viktigaste transportformen allvarligt hotad. Vi moderater ser med stor oro på framtiden för transportväsendets utveckling i Sverige. Vi vill, som vi säger i en av våra reservationer, att avregleringen skall fortsätta. De regleringar inom transportområdet som vi upplevt under 50-, 60 och 70-talen har börjat minska på grund av, som jag sade tidigare, de ökade insikterna. Men fortfarande hindrar det omfattande regelsystemet på tranportområdet utvecklingen mot lägre priser på transporterna i landet. Det är alltså nödvändigt att avregleringen fortsätter överallt där det är möjligt, så att endast de nödvändigaste beståndsdelarna av den blir kvar. Vi har som exempel på ökad konkurrens och krav på mindre reglering sagt att olika sektorer inom transportområdet, inte bara SJ, enligt moderat syn skall ha som långsiktigt mål att få konkurrens. När det gäller luftfarten är vi övertygade om att parallellkonstruktionen som ett första steg och mer av frihet skulle innebära mer konkurrens, bättre service och sänkta priser för flyget inom landet. Det finns belagt i de länder där man har avreglerat den inrikes flygtrafiken. Jag tänker på Nya Zeeland, Canada, Chile och Australien. Där har man utomordentligt goda erfarenheter av avregleringen av lufttrafiken. Det är alltså nödvändigt att vi får en bättre trafikpolitisk debatt i fortsättningen, jag säger bättre därför att det finns partier i riksdagen i dag som inriktar sina ansträngningar på att minska bilismen utan att ta hänsyn till kostnaderna för det. De är emot avregleringar, emot ökad konkurrens, allt sådant som vi inom moderata samlingspartiet finner vara, för att använda dagens mest populära uttryckssätt, grundbultar i ett bra trafiksystem. Jag har med dessa ord, herr talman, allmänt gjort mig till talesman för de synpunkter som vi har låtit komma fram i trafikutskottets betänkande. Jag yrkar med detta bifall till de av folkpartiet och moderata samlingspartiet till betänkandet fogade reservationerna 1, 6 och 9.

Herr talman! Transporter är en förutsättning för att vårt samhälle skall fungera. Människor och gods måste kunna färdas snabbt. Väl fungerande transporter är också av stor betydelse för glesbygden, de för människor närmare varandra. Utan möjlighet att resa skulle vi mänskligt sett vara mycket fattigare. Transporterna är också en mycket viktig förutsättning för handel och dynamisk utveckling. Dem förutan skulle vårt samhälle vara också ekonomiskt mycket fattigare. Samtidigt utgör trafik och transporter en av det moderna samhällets största föroreningskällor. Det är sant. Listan kan göras lång på utsläpp från olika transportslag och på olika sorters utsläpp. Priset är alltså mycket högt. En av de viktigaste trafikoch miljöpolitiska uppgifterna under 90-talet är alltså att komma till rätta med dessa problem. Det här kan synas svårt, och det är det också. Det finns i huvudsak två metoder. Den ena är att springa i väg och ropa på förbud, böter och drastiska minskningar av trafiken, t.o.m. — som regeringen tycks förorda — brutala metoder för att minska trafiken. Så till den andra metoden, den som folkpartiet ställer sig bakom. Det handlar då om att ta ansvar för, som det ser ut, en nästintill omöjlig uppgift — nämligen att erbjuda människor trafikens möjligheter och fördelar samtidigt som miljöproblemen undanröjs. Människor ställer det berättigade kravet på oss att vi löser just den svåra uppgiften. Trafikpolitikens uppgift skall enligt vår uppfattning vara att erbjuda just enskilda människor och näringslivet en så effektiv, säker och miljövänlig trafikförsörjning som möjligt. Enligt liberal trafikpolitik skall vi dessutom erbjuda individen valfrihet, dvs. frihet att välja mellan olika transportalternativ och olika servicenivåer. Vidare skall varje trafikgren bära sina samhällsekonomiska kostnader. Däri ingår naturligtvis också miljökostnaden. Genom att sätta ett pris på miljön ger vi de ekonomiska signaler som styr i miljövänlig riktning. Men då är det viktigt att i detta sammanhang påminna om den principiella skillnaden — jag vill väldigt gärna understryka denna så fort någon lyssnar som kan tänkas representera regeringen — mellan skatter och miljöavgifter. Det gäller då skatter som finansierar statliga och kommunala åtaganden. Underlaget utgörs av ekonomiska aktiviteter, konsumtion och produktion. Syftet med miljöavgifter däremot skall vara att på olika sätt eliminera risken för eller minska miljöförstöringen. Avgiftsbasen kan minska och i vissa fall även försvinna. Det skall vara själva målet när det gäller den förda politiken. I fråga om vägtrafikens kostnadsansvar bör alltså miljökostnaderna också uppskattas. Dessa bör läggas till övriga skatter, avgifter, och betalas. Därför, herr talman, faller det sig helt naturligt att i detta sammahang även påpeka att det när det gäller bakgrunden för en i alla bemärkelser god trafikpolitik tyvärr inte sker någon uppföljning i regeringens handlande. Den politik som regeringen för är inte sådan. Därför finns det anledning att yrka bifall till reservation nr 1. Jag vill i det här sammanhanget också, herr talman, särskilt peka på de storstadsfrågor som aktualiserats i de delbetänkanden som hittills har avgivits. Vi i folkpartiet vill understryka hur betydelsefullt det är att dessa saker ses i ett sammanhang. Det går inte att bara ropa på förbud eller regleringar. Vi måste i stället se till att själva problemet löses. Östermalmseländet och annat i Stockholm visar väl tydligt hur fel det kan vara att bara strypa och stänga av trafiken. Nej, vad som måste till är en kombination av åtgärder: byggandet av kringfartsleder, bilavgifter och en utbyggnad av kollektivtrafiken. Sedan måste man se till att det inte är särskilt lockande att dra in stora trafikströmmar mitt i staden — vilken fordonstyp det än vara månde. Mot den bakgrunden är det viktigt att framhålla att vi skall avvakta storstadskommitténs slutbetänkande, innan vi går till beslut i de frågor som rör de speciella storstadsproblem som här är för handen. Jag skall inte ytterligare förlänga debatten. Jag vill bara avslutningsvis, herr talman, yrka bifall till de övriga två reservationer som folkpartiet står bakom. Det handlar då om affärsverksformen och om avregleringen — en del av de saker som staten i huvudsak ägnar sig åt i dag, men som med fördel kan skötas på ett annat sätt, dvs. i större samklang med ett liberalt partis uppfattning om hur trafikpolitiken kan skötas också i ett större sammanhang. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga reservationer som folkpartiet står bakom.

Herr talman! I samband med det trafikpolitiska beslutet 1988 lades fem olika delmål för trafikpolitiken fast. Ett av dessa delmål var att transportsystemet skulle utvecklas så, att god miljö och hushållning med naturresurser främjades. Ett annat delmål var att transportsystemet skulle byggas upp så, att det bidrar till regional balans. När det gäller att försöka leva upp till dessa båda målsättningar tycker vi i centern att regeringen och riksdagsmajoriteten har svikit. , Just trafikpolitiken utgör en mycket viktig del av miljöpolitiken. Utan en miljöanpassad trafik kan samhällets miljöpolitik inte bli framgångsrik. I och med de växande miljöproblemen har förutsättningarna för trafikpolitiken radikalt förändrats under senare år. Försurning, skogsskador och döende hav är talande exempel på den miljöförstöring som pågår. Trafiken svarar för en mycket stor del av olika miljöskadliga utsläpp. Det är framför allt biltrafiken och flyget som svarar för dessa utsläpp. Hela 73 Jo av utsläppen av koldioxid kommer från vägtrafiken. Motsvarande siffror för kväveoxidoch kolväteutsläpp är 57 resp. 50 Zo. Dessa fakta talar för en radikal omläggning av trafikpolitiken som måste innebära en mycket kraftig satsning på järnvägen, eftersom just järnvägstransporter är det mest överlägsna transportsättet ur miljösynpunkt. Även energipolitiska och trafiksäkerhetsmässiga motiv talar för järnvägen. Förutom en kraftfull satsning på järnvägstrafiken behövs det att krav ställs på biltillverkarna att göra renare bilar och att få till stånd en satsning på alternativa drivmedel. I centerns partimotion om trafikpolitiken har vi formulerat målen för trafikpolitiken så, att denna måste leda fram till ett decentraliserat, miljövänligt, mindre sårbart, näringspolitiskt starkt samt effektivt och konkurrenskraftigt samhälle. En glädjande sak som man kan notera beträffande det betänkande som vi nu behandlar är att ett enigt trafikutskott konstaterar att det totalt sett krävs ökade resurser till angelägna investeringar inom trafiksektorn. Det är bra att utskottet gör detta uttalande. Både inom järnvägssektorn och inom vägsektorn finns det oerhört stora eftersatta investeringsbehov. Vi får väl se i januari när regeringen presenterar budgeten vilken nytta denna utskottsskrivning har gjort. För att klara dessa stora, nödvändiga, investeringar krävs det både kraftigt ökade anslag via statsbudgeten och nya finansieringsformer. Det är också viktigt att vi får en ny beräkningsmodell när det gäller att prioritera olika investeringar inom trafiksektorn. Där menar jag och övriga i centerpartiet att miljökostnader och miljövinster måste väga väsentligt tyngre i de samhällsekonomiska kalkylerna än som i dag är fallet. Storstäderna har sina speciella trafikproblem. För att lösa dessa måste bl.a. mer trafik föras över till det spårbundna nätet. Man måste skapa infartsparkeringar och parkeringsmöjligheter vid pendelstationerna. Antalet trafikstopp måste minskas. Övergången till miljövänliga drivmedel måste stimuleras. Vidare är det viktigt att arbetsplatser och bostäder samt olika slag av service samplaneras för att på det sättet totalt sett minska behovet av trafik. Dessa och andra frågor som rör storstädernas trafikproblem är just nu föremål för en särskild utredning. Vi i centern har därför avstått från att nu reservera oss på denna punkt. Vi förutsätter dock att regeringen agerar med stor skyndsamhet på detta område. Avslutningsvis vill vi också från centerns sida lyfta fram det nordiska samarbetet för att lösa gemensamma kommunikationsproblem. Inte minst gäller detta transittrafiken. Sverige är transitland för en mycket omfattande trafik till och från både Norge och Finland. Denna transittrafik skapar stora problem i Sverige i form av miljöskadliga utsläpp, försämrad trafiksäkerhet och ökat vägslitage. Dessa och andra för Norden gemensamma frågor inom trafikområdet bör Sverige på olika sätt aktualisera i nordiska sammanhang. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till reservationerna 2 och 10 till det aktuella betänkandet.

Herr talman! Om järnvägen på 15 år fick lika mycket pengar som bilköparna enbart under 1988 lade ner på nya bilar skulle tåget kunna ta över all förväntad trafikökning från flyget och bilismen. Hur ser det ut när det gäller flygtrafiken? Den har fördubblats under 80 talet. Den kommer att frakta ytterligare dubbelt så många resenärer fram till år 2000 om ingenting görs. I dag behöver flygbolagen inte ens betala bränsleskatt till staten. Vägtrafiken får subventioner på 11 miljarder kronor på ett år. Det är 1 miljard mer än vad regeringen vill satsa på baninvesteringar på tio år, Georg Andersson. Ändå står moderata samlingspartiets företrädare här i talarstolen och säger, apropå att det finns partier här i riksdagen som vill minska bilismen, att vi gör det utan hänsyn till kostnaderna. Vad i all sin dar menar Rolf Clarkson? 11 miljarder på ett år är subventionen till vägtrafiken. Kalkylen bygger bl.a. på vägverkets egna beräkningar. Undra på att vägoch flygtrafiken har ökat så förödande — förödande på grund av utsläppen, på grund av att låt-gå-politiken går stick i stäv med alla våra kunskaper om gränserna för miljön och att den ständigt ökande tunga trafiken och privatbilismen gör det omöjligt att minska antalet trafikoffer. På en fråga om tågtrafiken fick jag i tisdags kväll ett ovanligt humoristiskt svar från kommunikationsministern. Han sade: ”Genom det trafikpolitiska beslutet förra året har regeringen gett järnvägen klara utvecklingsmöjligheter. Baninvesteringar sker nu efter samhällsekonomiska bedömningar på en betydligt högre nivå än tidigare.” Herr talman! Undra på att Svenska åkeriförbundets ordförande glatt utbrister i en ledarartikel: ”Heders, Georg Andersson och kommunikationsdepartementet för ett stabilt och tålmodigt arbete!” Så har vi just-in-time-transporterna. De sparar in lagerkostnader åt storföretagen på 30-40 miljarder kronor men fördubblar samtidigt enligt forskarna den tunga vägtrafiken. Kostnaderna för miljöpåverkan, ökade olycksrisker och dyrare vägunderhåll vältras över på samhället. Det mest cyniska uttrycket för detta undslapp en ansvarig tjänsteman på vägverket som erkände, att när det har hänt en olycka på E 3 röjer vägverket snabbt upp för att inte försena och fördyra Volvos transporter. De nostalgiker som klamrar sig fast vid dagens föråldrade och farliga vägtrafiksystem är lika samhällsfarliga som de som nu hoppas på teknologiska vidunder som Prometheus och DRIVE. På fullt allvar vill de ha datoriserade bilkonvojer för att få plats med ännu fler bilar på asfalten, men eftersom människans hjärnfunktioner inte räcker till i en sådan omgivning måste bilföraren ta hjälp av en elektronisk co-driver. Om planerna går i lås kommer det att finnas två bakom ratten, en robotiserad människa och en autopilot. Tro det eller ej, men en av forskarna bakom projekten heter Ferdinand Panik. Och visst handlar det om panik. Bilindustrin riskerar att slås ut om den inte hittar nya marknader. Västsverige, det värst miljöförstörda av landets regioner, skall nu få den tvivelaktiga äran att bli försöksområde. Kommunikationsministern sade i frågedebatten i förrgår kväll att han inte kände till var Prometheus och DRIVE skall prövas — det skulle transportforskningsberedningen sköta åt regeringen. Mångmiljonbelopp rullar redan från staten till bilindustrins och forskarnas lekstugor. Tack och lov finns det också realistiska och samhällsmedvetna institutioner och forskare i detta land. I senaste numret av SNF:s tidning Sveriges Natur visar professorn i järnvägsteknik Evert Andersson och kollegan Jan Sjölund hur den miljövänliga järnvägstrafiken skulle kunna fyrdubblas för 3 miljarder om året under 15 år. Biltrafiken skulle inte behöva öka jämfört med dagens. För den totalsumma på mellan 40 och 50 miljarder som vpk föreslagit fram till år 2000 skulle hela stomnätet få dubbelspår, med en standard som tillåter hastigheter på ett par hundra kilometer i timmen. Övriga bandelar skulle rustas upp så att de tillåter hastigheter upp till 160 km i timmen. Det här är samhällsekonomiska bedömningar, Rolf Clarkson, och det skulle kunna spara pengar åt samhället. Vi skulle kunna resa miljövänligt, snabbt och bekvämt på en helt nybyggd bana sträckan Borås-Jönköping-Linköping eller från Stockholm till Oslo via Örebro-Karlstad på kortare tid än i dag. Professorn i järnvägsteknik tar fram fler högst konkreta exempel, och det är just sådana som saknas i dag. De finns, om man bara vill titta på dem, och beräkningarna stämmer. 3,7 miljoner svenskar bor inom 30 km från linjerna Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg. Med det utbyggda nätet kan antalet resenärer öka till 6 miljoner samtidigt som restiden halveras, turtätheten ökar och nödvändiga tågbyten minskar. Herr talman! Trafiken måste anpassas till miljöns villkor. Det gäller att välja spår rent bokstavligt, nu och utan undanflykter. Eller finns det här i kammaren någon som anser att järnvägsprofessorns kalkyler är felaktiga eller att de inte håller? Finns det en enda som vill säga att han är orealistisk i sina förslag? Om inte, finns det bara en klok linje, nämligen den som verkligen minskar biloch flygberoendet och bygger ut järnvägen så att den kan fungera som en bas i hela transportsystemet.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

Herr talman! Jag blir lätt frustrerad när jag hör Viola Claessons inlägg i den trafikpolitiska debatten. Jag blir frustrerad därför att jag tycker om att höra henne men inte tycker om vad hon säger. Viola Claesson ser nästan allting ur ett slags bakvänt grodperspektiv. Det enda som förvånar mig är att hon i inlägget inte nämnde Gyllenhammar — hon brukar alltid nämna Volvo och Gyllenhammar, men i dag fick hon bara med Volvo. Hon fick i stället med sin nya käpphäst, nämligen Prometheus. Låt mig fråga vad Viola Claesson har emot att forskningen inriktar sig på ett system som skulle ge ökad trafiksäkerhet och spara människoliv? Man kan förenkla Prometheus-definitionen genom att säga att hästskjutsarna förr i tiden hade hästen framför sig som reagerade när det kom ett hinder i vägbanan. I Prometheuprojektet får man hästen tillbaka och med teknikens hjälp en ökad trafiksäkerhet. Jag kan inte förstå detta ständiga skräckmåleri av Prometheus som Viola Claesson gör sig skyldig till. Jag har inga invändningar mot Viola Claessons tal om att vi skall satsa på järnvägstrafik i fortsättningen. Men att den är så omfattande som Viola Claesson påstår är jag inte övertygad om. Vi vill från moderat sida satsa på järnvägstrafik, där underlaget är sådant att verksamheten går ihop — jag säger inte att den skall vara lönsam — i enlighet med den nya struktur som affärs-SJ resp. banverket har fått på detta område. Jag förstår inte att Viola Claesson kan hacka på flyget på detta sätt. Höjningarna är ju mycket små. Att höja från 1 kr. till 2 kr. är också 100 96. En väldig massa trafik förs inte över till flyget. Den trafik som flyget i Sverige står för är nödvändig på grund av landets geografiska utbredning. Vi kan inte undvara en expanderande flygtrafik, även om vi är hur positiva som helst till en utbyggnad av järnvägstrafiken. När det gäller vägtrafiken anser jag — och jag tror att jag fortfarande har stöd från de stora motororganisationerna — att bilismen ger sin beskärda tribut till en förbättrad miljö och ett bättre vägnät. Enbart på katalytisk avgasrening satsar bilisterna 20 miljarder kronor. Det skall man hålla i minnet. Med hänsyn till vägtransporterna i olika former anser vi i moderata samlingspartiet att det är viktigt att kapitalförstöringen beträffande landets vägar inte får fortsätta. Vi vill ha ökade väganslag och ökade järnvägssatsningar men inte onödiga och orättvisa begränsningar av det dominerande transportsystemet, nämligen bilismen.

Herr talman! Jag tackar Rolf Clarkson för att han denna gång gick upp i talarstolen. Det är alltid bättre än när han diskuterar vid sidan av bänken och tar fram argument, som man inte får en chans att bemöta i talarstolen. Jag vill även tacka Rolf Clarkson för att han tog chansen att nämna Volvochefens namn. Jag hade inte tänkt göra det. Jag funderade inte ens på det, när jag förberedde mitt anförande. Men tydligen har det satt sina spår att jag ganska envist brukar tala om vilken makt Volvo och bilindustrin över huvud taget har i Sverige. Det ger så småningom resultat, och man får höra vissa kommentarer till vad man har sagt. Ett bakvänt grodperspektiv må Rolf Clarkson och moderaterna kalla den miljösyn som jag och vpk ger uttryck för. Jag förstår dock inte riktigt tankegången. Det verkar vara litet kollaps över det hela. I dag finns inte en enda forskare, inte en enda auktoritet på de områden som vi nu diskuterar, som inte har insett och varnat för att bilismens och flygtrafikens ökning inte kan få fortsätta. Det leder inte bara till tankekollaps, som hos vissa, utan också till en ekologisk kollaps. Det finns ingen rimlig chans att fortsätta på detta sätt, Rolf Clarkson. Det är inte av illvilja mot bilismen, bilägarna eller bilförarna som jag och andra vill ha begränsningar, utan det är därför att vi måste rädda det som räddas kan av miljön och människornas hälsa. Det är nostalgiska tankegångar som de vägtrafikfrälsta för fram, när de vägrar att inse att vi måste fatta konkreta beslut om rejäla satsningar på den miljvänliga trafiken och använda den mest moderna teknik som finns. Till sist. Jag har inte talat om hästar. Vi diskuterar inte något betänkande från jordbruksutskottet utan vägtrafik, flygtrafik och järnvägstrafik. Men när Rolf Clarkson äntligen går upp i en debatt om Prometheus-projektet måste jag ställa frågan: Kan Rolf Clarkson berätta för mig och för dem som eventuellt lyssnar nu vad det egentligen är som ger ökad trafiksäkerhet i Prometheus-projektet? Nämn ett exempel!

Herr talman! När jag talar om bilismens betydelse och vikten av att den får utvecklas i sunda former menar jag ju inte att vi inte skall försöka neutralisera bilismens negativa påverkningar på miljön. Bilismen är ju det individuella transportsystemet, och ett individuellt transportsystem i ett glest befolkat land är nödvändigt. Följaktligen måste vi ha en bilism, och rätt reglerad är den av omistlig betydelse för vår fortsatta välfärd. Jag tror att bilismen en gång i tiden kan komma att se ut på ett helt annat sätt än för närvarande. Det kan tänkas att elbilen kommer, och det kan bli andra motorer, som är betydligt miljövänligare än de som vi nu har. Men under tiden kan vi inte utsätta bilismen för en sönderhuggning, som skulle skada alla våra resurser över huvud taget för satsning på kollektivtrafik. Bilismen är en motor även i den bemärkelsen att den ger oss ett välstånd och resurser, som vi sedan kan fördela på kollektivtrafik av olika slag. Jag tyckte att jag ganska tydligt framhöll att Prometheus-projektet bl.a. är en seriös satsning för att göra trafikflödena mer harmoniska: vägarna skall fyllas bättre, och körsträckan skall bli så kort som möjligt med påföljd att man bara av den anledningen påverkar miljön mindre negativt. Vidare skall trafiksäkerheten ökas. Allt detta är en del, och en viktig del, av Prometheusprojektet.

Herr talman! Rolf Clarkson och jag tycks i varje fall vara överens om en sak, även om jag inte brukar använda samma begrepp. Rolf Clarkson sade att han vill ha bilism i sunda former. Just det, det är ju det som jag har stått här och talat om. Men bilism i sunda former är inte detsamma som en ohejdad ökning av vägtrafiken. Det skulle vara orimligt. Rolf Clarkson måste faktiskt inse detta. Det talas om att man skall ta bort negativa effekter samtidigt som man — efter den här debatten är jag inte riktigt säker på detta — tror att biltrafiken kan få fortsätta att öka utan inskränkningar. Då har man hamnat helt fel. För säkerhets skull skall jag fråga Rolf Clarkson: Tror moderaterna att bilökningen kan få fortsätta när den ser ut som den gör nu? I så fall förstår jag tanken att Prometheus och DRIVE är någonting bra, men syftet bakom är inte harmoni utan detta att man vill få plats med ännu fler bilar. Man talar inte bara om en fördubbling av vägtrafiken med hjälp av det här tekniska monstret, utan man talar om en fyrfaldigad trafik en bit in på 2000-talet. Rolf Clarkson har kanske inte läst det som finns att läsa och som beskriver vad det handlar om.

Herr talman! Sommaren 1989 har i hög grad präglats av en alltmer intensiv debatt om biltrafiken. Redan ett enda år efter det stora trafikpolitiska beslutet, som fattades våren 1988, står det klart att biltrafikens utveckling hotar flera av riksdagens miljöpolitiska målsättningar. Vad vi från miljöpartiet gång på gång påpekat under det förra riksdagsåret har blivit alltmer uppenbart för allt fler både inom och utom riksdagen. För det första: Målsättningen att minska de svenska kväveoxidutsläppen med 30 96 räknat från 1980 till 1995, alltså på hela 15 års tid, blir mycket svår att klara. Trafiken står för drygt 70 76 av de totala kväveoxidutsläppen i Sverige. Och trots att katalysatorreningen på nya bensinbilar faktiskt renar bort ungefär 60 70 för den enskilda bilen, så klaras inte 30-procentmålet. Det beror på att trafiken samtidigt ökar kraftigt, såväl på våra vägar som i luften. Kommer ni ihåg den hårda kritiken mot England för några år sedan, för att England inte ville gå med i ”30-procentklubben”, dvs. att man inte trodde sig kunna minska kväveoxidutsläppen med 30 96? Då bröstade sig Sverige på den internationella arenan och skröt med sina fina målsättningar. Vad tror ni att engelsmännen tänker om oss skenheliga svenskar nu, när sanningens minut närmar sig? Vad tror ni att ett svenskt misslyckande betyder för det europeiska miljöarbetet — när inte ens rika Sverige kan klara det här målet? Vad värre är — naturens krav är minst en 75-procentig minskning av kvä veoxidutsläppen i norra Europa! Om vi inte klarar naturens krav inom överskådlig framtid, kommer mycket stora skador på sjöar, åar, skogar, hav och stora delar av det levande att uppstå. Så sent som i går fick vi i en rapport till Nordiska rådet veta att 100 000 kvadratkilometer av Östersjöns bottnar är livlösa till följd av syrebrist. Det motsvarar nästan en fjärdedel av Sveriges totala landareal! Det rör sig om 1 miljon ton kväve som går ut i detta innestängda hav varje år, och en stor del av detta kommer från trafikens kväveoxidutsläpp. För det andra: Målsättningen att nettotillförseln av koldioxid till atmosfären inte skall ökas under 90-talet blir mycket svår att «lara. Trafiken är den största enskilda källan och står för ca 35 20 av nettotillförseln för Sveriges del. Dessa utsläpp påverkas inte av avgasreningen, utan är direkt proportionella mot bensineller dieselförbrukningen. Vad värre är — naturens krav är en 85-procentig minskning för att risken för världsomspännande klimatförändringar skall kunna förhindras. Dessa klimatförändringar kommer att göra många av världens kornbodar till halvöknar. Många av de mest tättbefolkade områdena kommer att dränkas av ett stigande hav. Miljöproblemen blir gigantiska, men kan inte i detalj förutses i dag. Herr talman! För att vi skall kunna klara dessa oerhört hotande miljöproblem krävs att trafikpolitiken omprövas. Från miljöpartiets sida har vi upprepade gånger krävt ett antal centrala målsättningar och konkreta åtgärder — vilket nu faktiskt vinner alltmer gehör bland seriösa debattörer. Minska biltrafiken med minst 25 Yo till 1995! Det skulle innebära en återgång till 1979/80 års nivå. Det är fullt möjligt att klara ungefär 20 76 genom att satsa på den miljövänligare kollektivtrafiken. Det betyder i praktiken att så gott som hela denna biltrafikminskning kommer att kunna ske i storstadsområdena och mellan större centra. Biltrafik i glesbygd behöver inte påverkas i någon nämnvärd grad. Detta illustreras för övrigt av att den kraftiga biltrafikökningen under de senaste åren nästan uteslutande skett i städer och tättbefolkade områden, inte i glesbygd. Förutom stora satsningar på miljövänlig kollektivtrafik, som vi väl alla nu hoppas skall komma i nästa budgetförslag med tanke på vad som står i detta betänkande, behövs miljöavgifter på bensin och diesel samt biltullar. När vi från miljöpartiets sida gick ut med sådana förslag för några år sedan, blev vi både hånade och utskrattade. Likväl har just sådana förslag nu lagts fram av flera statliga utredningar. Insikten om att ekonomiska styrmedel måste användas i betydligt större utsträckning för att stimulera utvecklingen av ett miljövämrligt trafiksystem har uppenbarligen nått långt utanför miljörörelsens kretsar! I det nu aktuella betänkandet från trafikutskottet behandlas en rad av dessa övergripande trafikpolitiska frågor. Märkligt nog har inte majoriteten i trafikutskottet nåtts av de alltmer utbredda insikterna om behovet av en ny trafikpolitik. Majoriteten spjärnar emot på punkt efter punkt, och jag har tvingats reservera mig i motsvarande mån. Inte ens den fruktansvärda ökningen av antalet trafikolyckor under det här året har kunnat förmå utskottsmajoriteten att tänka om ännu — men det finns ju tid längre fram. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 5, 7, 8 och 10. I dessa reservationer krävs på olika sätt en minskning av miljöoch hälsofarlig vägtrafik och en satsning på miljövänliga trafiksystem. Det rör sig om att tillåta bilavgifter och att satsa på bl.a. trådbussutbyggnader i storstäder. Det rör sig om att tillämpa en samhällsekonomiskt och miljömässigt vettigare beräkningsmodell för järnvägsinvesteringar. Investeringsbehovet är ju också mycket stort. Det handlar om att flerdubbla nyinvesteringarna i järnvägsnätet under 90-talet, om vi skall kunna få en sund trafikutveckling. Denna förändrade beräkningsmodell behövs också när det gäller att få en sundare konkurrens mellan trafikslagen. Fortfarande haltar konkurrensen till vägtrafikens fördel. Det rör sig om att sätta upp ett mål för samhället, att minska biltrafiken med 25 96 — egentligen en högst rimlig och modest siffra — och att ta hänsyn till detta såväl i samhällsplaneringen som i budgetsammanhang. Detta med samhällsplanering är en viktig bit. I dag har vi ofta en samhällsplanering som motverkar miljöpolitiska mål, bl.a. på trafikområdet. Det gäller t.ex. externa köpcentra, som blir allt vanligare, och det gäller centralisering av arbetsplatser till ett fåtal ställen och boende till andra ställen, så att man måste åka bil däremellan. Det gäller avsaknad av effektiv kollektivtrafikplanering osv. Det rör sig också om det nordiska och det internationella miljösamarbetet. Miljöproblemen måste lösas internationellt, och Norden är en bra utgångspunkt. Vi skulle rent konkret kunna börja med den internordiska färjetrafiken. Där används i dag bunkerolja med 4, 5 eller 6 96 svavel. Man skulle lika gärna kunna gå över till vanlig dieselolja, med 0,2 96 svavel, och minska utsläppen radikalt. Den frågan bör omgående tas upp i Nordiska rådet. Vi bör även se på frågan om ett internordiskt järnvägsnät för att förbättra förbindelserna mellan de nordiska länderna, såväl över Haparanda som till Norge på flera ställen. Jag vill också peka på det särskilda yttrandet nr 4 om storstadsfrågor, där jag framhåller vikten av att snabbt få fram miljövänligare bränslen och miljövänligare bilar. Bensinoch dieseldrift borde under 90-talet kunna ersättas genom drift med biobränslen och el från flödande energikällor. Detta är särskilt viktigt i storstäderna, men på sikt kommer det att vara avgörande för glesbygdens trafikförsörjning.

Herr talman! En av de många tidskrifter som har anknytning till och ägnar trafikoch transportfrågorna sitt intresse kallade nyligen kommunikationerna för samhällets blodomlopp. Och det ligger mycket i detta. Goda kommunikationer är en förutsättning för att samhället skall utvecklas och fortleva. Alla, såväl enskilda personer som näringsliv, är beroende av att trafiken fungerar. Det gäller personresor, och det gäller inte minst transporter med gods. Enligt de beslut vi fattade här i riksdagen förra året då mål och inriktning för trafikpolitiken lades fast, skall också vårt transportsystem utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov tillgodoses, och så att det bidrar till ett effektivt resursutnyttjande i samhället som helhet. Kravet på säkerhet i trafiken sattes högt, och likaså betonades med skärpa nödvändigheten av att en god miljö främjas, liksom hushållningen med naturresurser. Vi strävar ju i vårt land efter regional balans, och enligt vårt beslut om trafikpolitiken skall också transportsystemet byggas upp så att det bidrar till regional balans. Företrädare för samtliga partier har nu här före mig presenterat sina resp. partiers syn på inriktning och målsättning för trafikpolitiken. Som jag redan nämnt ställde sig riksdagen våren 1988 bakom de delmål som tillgänglighet, effektivitet, säkerhet, god miljö och regional balans som jag här återgett och som också föreslogs i det regeringsförslag som vi hade att ta ställning till. Det var bred uppslutning för de presenterade förslagen om trafikpolitiken. Om de stora, väsentliga och — låt mig säga det — realistiska synpunkter på de övergripande målen för trafikpolitiken som förts fram i de motioner som ligger till grund för trafikutskottets betänkande kan jag säga att de till mycket stor del överensstämmer med vad riksdagen beslöt för drygt ett år sedan. Vad som nu starkare betonats i debatten är kanske moderaternas och folkpartiets förslag i en reservation att man i ökad utsträckning skall använda ekonomiska styrmedel för att uppnå de trafikpolitiska målen. Det tycker jag blir intressant att följa i den ekonomiska debatt som riksdagen nu och då tvingas föra. En genomgripande avreglering av trafikslagen vill moderaterna och folkpartiet också ha: Det är bl.a. för att öka konkurrens och valfrihet, säger man. Betydande avregleringar har skett. Beslut som gäller transportproduktionen anser vi skall fattas i så decentraliserade former som möjligt. Arbetet med att minska den statliga detaljregleringen av trafik och transporter drivs också vidare. Men att nu ta bort alla regleringar skulle förvisso inte i alla delar ge bättre service, lägre priser och större valfrihet för individer och företag. Det kan vara nödvändigt att reglera för att någon skall trafikera — och inte trafikera bara när det är ekonomiskt lönsamt för trafikutövaren. Centerpartiet har särskilt velat formulera sig för att få med uttrycket ”decentraliserat samhälle”. Vi socialdemokrater talar för regional balans. Då menar vi att människor och näringsliv även på landsbygd och i mindre orter i norr och söder och över hela landet har den självklara rätten att få del av och få utnyttja såväl service som investeringsmedel och driftmedel inom kommunikationssektorn. Jag undrar om det är mot detta som centern har reserverat sig. I likhet med moderaterna och folkpartiet tar centern och övriga upp krav på miljövänlig trafikförsörjning. Vi har alla krav i samma riktning på den punkten. I sak är vi nog ense. Men alla tar upp denna punkt särskilt i reservationer, som om just det partiet eller den partikonstellationen vore ensam om sin åsikt och inte fått andra med sig. Så är det ju inte! En bra trafikmiljö, minskade avgasutsläpp, renare luft och mindre trafikbuller vill alla ha — det är jag säker på. Likväl har vi i betänkandet ett antal reservationer om detta. Jag tycker att detta på ett olustigt sätt tar bort effekten av vad alla verkligen säger sig stå för i en mycket väsentlig fråga. I ett flertal motioner har motionärerna berört de problem som en alltför omfattande trafik ger upphov till i större städer. Det är en väl samlad upp fattning i utskottet att åtgärder måste vidtas för att hindra negativa hälsooch miljöeffekter som trafiken för med sig i storstäderna. Här bör övervägas olika styrmedel av ekonomisk karaktär, som exempelvis områdesavgifter eller färdavgifter. Kommunikationsdepartementet har tillsatt den s.k. storstadstrafikkommittén, som fått till uppgift att ta fram underlag som gör en begränsning av de negativa miljöeffekterna i storstadsområdena möjlig. Förslag har redan presenterats som ligger i linje bl.a. med den uppfattning utskottet kommit fram till när det gäller åtgärder. De synpunkter som utredningen presenterat och vad som ytterligare kan komma fram i remissbehandling blir föremål för regeringens ställningstagande. Utskottet avvaktar därför kommande förslag. I detta sammanhang har utskottet också berört frågan om miljövänligare och energieffektivare bussar. Dieseldrivna bussar ger upphov till miljöproblem — ju äldre motorer dess värre. Tekniken för dieselmotorer i fordon måste, anser utskottet, förbättras. Intensivt arbete pågår också härmed. Det kunde utskottet för övrigt konstatera vid ett besök hos Scania i Södertälje i förra veckan. Vi kunde också konstatera att framsteg görs på detta område. Vi vet att även Volvo flyttar fram sina positioner när det gäller renare emissionsutsläpp. Det är välkommet, men det gäller också att få ut den förbättrade tekniken i praktisk tillämpning i trafiken. Här nämndes tidigare ”just-in-time”-systemet. Låt mig bara säga att det har fått en ökad betydelse på transportområdet. Företagen blir i takt med fortsatt ökat varuvärde alltmer beroende av snabba och flexibla transporter. Transporten blir i ökad utsträckning en integrerad del av produktionen. Därmed uppstår, helt naturligt, för transportnäringen krav på ökad tillgänglighet, snabbhet och säkerhet. Det gäller vägsektorn, järnvägen, sjöfarten och även fraktflyget. I samband med att det trafikpolitiska beslutet fattades 1988 fick regeringen bemyndigande att besluta att angelägna vägbyggnadsobjekt helt eller delvis får finansieras genom avgifter från vägtrafikanter. Avgifter och skatter kan inom trafiksektorn utnyttjas som finansieringskälla och även för att utforma trafiken på av samhället önskat sätt. Det är inom trafiksektorn gott om objekt som är i stort behov av angelägna investeringar. Detsamma gäller underhåll. Detta gäller i hög grad inom vägsektorn, men också för spårbunden trafik. Det gäller godstransporter och hur människor skall förflytta sig. Trafik och slitage på exempelvis vägnätet har ökat mer än anslagen gjort. Som en markering säger sig ett enigt utskott här dela uppfattningen att ökade resurser behövs inom trafiksektorn för att angelägna investeringar och nödvändigt underhåll skall kunna genomföras. Slutligen, herr talman: Det är många förslag som hörts på senare tid som, om de genomfördes, kraftigt skulle fördyra biltransporter. Det är riktigt att transportarbetet med bil ökat stadigt under senare år. Användandet av bil är emellertid på många håll i vårt land en nödvändighet för många och i många situationer. Jag vill återigen nämna arbetsresor, rekreationsresor, resor för barnfamiljer i en mängd av fall, sociala kontakter, osv. Möjligheten att ha bil är av stort och uppskattat värde. Det är inte bara i glesbygd som den egna bilen får ersätta kollektivtrafiken därför att ingen kollektivtrafik finns — den är på många andra håll också ett nödvändigt komplement till en befintlig kollektivtrafik. Även om vi också när det gäller godstrafik vill främja järnväg i större omfattning kvarstår transporter för gods på väg som en nödvändighet för att vårt näringsliv skall fungera, klara leveranser och konkurrens på hemmamarknad och exportmarknad. Väl anpassade vägfordon och bra framkomlighet är också en nödvändig förutsättning för att andra transportmedel — flyg, järnväg, sjöfart — skall fungera och kunna fylla sina uppgifter. Jag vill säga att detta bör hållas i åtanke också när ekonomiska styrmedel övervägs i andra sammanhang än som mål och medel för trafikpolitiken. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! Jag begärde egentligen ordet för en kort replik till Birger Rosqvist, och jag skall hålla mig inom den tidsramen. Vi instämmer i många av de beskrivningar av trafikpolitiken som har givits här och tidigare i olika handlingar. Jag instämmer också gärna i beskrivningen av trafiken som samhällets blodomlopp. Den har, som jag sagt, en ekonomisk, en mänsklig och en social betydelse. Vi kunde också i många stycken demonstrera en stor enighet i samband med förra vårens trafikpolitiska beslut. Vi i folkpartiet står självfallet fast vid dessa och kommer inte att springa ifrån dem. Men regeringens politik leder tyvärr inte till målen. Vi har i flera sammanhang haft anledning att kritisera regeringen just för att den inte för politiken på det sätt som vi hade anledning att tro att den skulle komma att föras. Låt mig t.ex. peka på de skärpta avgasreningskraven. Det är faktiskt både tekniskt och ekonomiskt möjligt att införa 1994 års krav på tunga dieselfordon redan fr.o.m. 1992, ja, i själva verket ännu tidigare. Det saknas fortfarande nya riktlinjer för tiden efter 1995 för bensindrivna bilar. De premiehöjningar för skrotning av bilar som skulle vara erforderliga har vi ännu inte sett mycket av och heller inte några skrotpremier på däck. Någon koncessionsprövning av vägbyggen har ännu inte genomförts, och det blir inte många meter per år av dubbelspår på västkustbanan. Det finns alltså tyvärr anledning att konstatera en skillnad mellan de beslut och de mål som vi står eniga bakom och den verklighet som sedan möter oss när regeringen genomför sin politik. Låt mig också något litet ögonblick beröra det som Birger Rosqvist sade om att det har skett betydande avregleringar inom trafiksektorn. Ja, det är riktigt, och vi har i folkpartiet stött dessa avregleringar. I flera fall har regeringen t.o.m. trevligt nog stött folkpartiets linje när det gäller avreglering, t.ex. inom taxinäringen, där en sådan nu snart är på gång. Vi avser inte och har inte heller förespråkat att allt skall avregleras på en gång, som Birger Rosqvist säger. Men sanningen är ju den att trafiknäringen fortfarande kännetecknas av ett stort antal regleringar och koncessioner, och de lättnader som hittills har genomförts är inte tillräckliga. Vi måste ta steg för en vidare utveckling på det här området. Däremot är det självfallet så — det anser vi fortfarande — att ansvaret för samhällets infrastruktur bör åvila staten.